Herr talman! Herr Franzén i Motala säger att en utredning av den karaktär som motionärerna har föreslagit skulle innebära att motioner på en del områden under den tid som utredningen pågår skulle hänvisas till den pågående utredningen och frågorna därmed bli vilande. Jag tror inte att man skall behöva ifrågasätta ett reformstopp under den tid som man utreder en allmän planeringsmålsättning. Tvärtom tror jag att en allmän målsättningsdiskussion bör föras vid sidan om diskussionen om nödvändiga delreformer. Det ser vi ju många exempel på från andra områden av samhällslivet. Herr Franzéns argument i övrigt förtonar enligt min uppfattning i fjärran bakom ett enda yttrande, nämligen att den socialdemokratiska partikongressen antagit ett näringspolitiskt program, och därför behöver inte vi, d. v. s. socialdemokraterna, såsom också herr Franzén sade, gå till riksdagen i denna fråga. Detta är uppenbart kärnfrågan i denna diskussion. Min principiella uppfattning är att en målsättningsdiskussion bör ske i det forum som har att besluta om de delfrågor vilka berörs av målsättningen. Detta vill med andra ord säga att utarbetandet av ett näringspolitiskt program i hög grad är en riksdagens angelägenhet, eftersom det är riksdagen som skall fatta beslut i varje enskild fråga inom näringspolitiken. Det undandrar sig min möjlighet att bedöma om herr Regnéll delar den uppfattningen. Jag förmodar dock att det är andra skäl än herr Franzéns som ligger bakom när bankoutskottets värderade ordförande avvisar motionens förslag, även om han, som han nyss framhöll, accepterar en öppen diskussion i frågan. I konsekvens därmed borde det finnas förutsättningar att även acceptera tanken på en allmän näringspolitisk planering.
Herr talman! Herr Börjesson i Glömminge tycker att det är underligt att vi inte kan gå med på motionens syftemål när både herr Regnéll och jag omtalat att vi i stort sett i långa stycken delar motionärernas uppfattning. Vad vi vänder oss mot är att vi inte vill uppskjuta beslut i frågor som är aktuella. Även till herr Åsling vill jag säga att vi mycket väl vet vad som händer i detta hus så snart en utredning arbetar. Erfarenheten har i varje fall lärt mig hur det hela fungerar; man skjuter mer eller mindre på ärendenas behandling. Om man skulle hänskjuta saker och ting till en utredning, skulle inte något nämnvärt hända de närmaste åren, vilket skulle vara beklagligt. Vi har framför oss stora frågor som berör exempelvis lokaliseringen, stödet till små och medelstora företag och många andra saker, med vilka vi måste ge oss i kast. Vi får inte skicka ut dessa frågor på remiss till några dubbelarbetande utredningar. Det är därför vi är oroliga. Socialdemokraterna, säger herr Åsling och ser på mig, behöver inte gå till riksdagen för att skapa ett näringspolitiskt handlingsprogram. Nej, vi tycker att vi inte behöver göra det, eftersom vi anser det vara varje partis självklara skyldighet att i de centrala frågorna verkligen ha och pränta ned sin grundsyn på hur samhället skall fungera. Det gäller samtliga politiska partier här i riksdagen. Det innebär inget klander utan är, som jag sade, en självklarhet. Jag har också noterat att reservanterna har gjort vissa förändringar i sitt resonemang. De gör gällande att utskottsmajoriteten har missuppfattat motionerna och att den arbetsgrupp som omnämnts inte skall utreda någonting utan bara bedöma och sammanställa de utredningsresultat som föreligger ut ifrån en enhetlig grundsyn. Det är någonting annat än vad man har sagt i motionerna. Såvitt jag vet har ingen i bankoutskottet kunnat uppfatta att motionärerna och reservanterna har sagt detta i utskottet. Det är ganska underligt att de har glömt det. Som jag ser det har man alltså gjort en efterhandskonstruktion när man menar att det skall vara en arbetsgrupp som skall bereda detta ärende och inte en utredning. Trots detta har man till slut ändå förklarat att det gäller en utredning. Jag kanske får be herr Börjesson i Glömminge att berätta hur det hänger ihop med den saken.

Herr talman! Jag tycker nog inte att det är något särskilt fel på centerpartiets motioner, men jag menar att konklusionerna så småningom blir felaktiga när man vill skjuta ifrån sig saker och ting, som det är nödvändigt att göra nu och inte någon gång i framtiden. Vi vill helt enkelt inte vara med om något sådant. I ingressen till sin senaste replik sade herr Börjesson i Glömminge: »Herr Franzén vet mycket väl vad vi menar.» Det är något helt annat än vad som står i motionen, kanske han därmed ville antyda. Men varför då inte skriva motionen så att alla i riksdagen och utskottet förstår den? I så fall kanske utskottsutlåtandet hade fått en annan skrivning. Vi måste naturligtvis behandla motioner utifrån vad som står skrivet i dem. Man kan inte fundera på om vederbörande menar något annat, allra helst som motionärerna och reservanterna avstår från att berätta det i utskottet. Vi kan inte gissa oss till saker och ting. Herr Börjesson i Glömminge sade att jag anser att allt är så väl beställt i samhället att det inte finns någon anledning att göra något. Så förhåller det sig inte alls — jag tycker att det är mycket som inte är väl beställt i samhället och att vi bör se till att det blir något gjort. Jag har många gånger försökt förklara min inställning på den punkten: jag vill inte att frågor skall behandlas av dubbelarbetande utredningar ideligen — så snart en fråga har utretts är det dags att utreda den igen. När en fråga väl är utredd skall vi se till att det blir ett resultat av den som kommer människorna i landet till godo. Det är där som herr Börjesson i Glömminge och jag skiljer oss från varandra.

Herr talman! Herr Börjesson i Glömminge har ganska tydligt påpekat att detta är en partimotion från centerpartiet. Därav förstår vi hur stor vikt man där fäster vid frågorna om riktlinjerna för näringspolitiken. Låt mig då bara konstatera att i allt väsentligt råder full enighet mellan folkpartiet och centerpartiet i dessa frågor. Vår ståndpunkt har kommit till uttryck i ett stort antal motioner antingen från folkpartiet och centerpartiet gemensamt eller från folkpartiet ensamt. Det behöver därför inte råda någon tvekan om det intresse som folkpartiet har för de väsentliga frågor som har tagits upp i motionsparet.

En sådan måste med nödvändighet arbeta under kanske många år, och jag håller det inte för osannolikt att det skulle kunna innebära en viss belastning när brännbara och viktiga detaljfrågor skall behandlas. Man skulle då kunna hänvisa till denna utredning och vägra att realbehandla detaljfrågorna. Jag har velat framhålla detta för att det inte skall kunna sägas att det råder någon väsentlig skillnad mellan folkpartiet och centerpartiet i dessa frågor. Inom folkpartiet har vi valt att redovisa vår inställning när de mycket väsentliga motionerna skall behandlas, och vi tror att vi skall kunna nå samstämmighet i varje fall med centerpartiet. Därför har vi funnit det riktigast att denna gång avstå från att föra fram tanken på en utredning; vi har inte känt oss övertygade om att en sådan skulle gagna näringspolitiken och näringslivet. Vi har i ett särskilt yttrande vid utskottets utlåtande anfört i huvudsak dessa synpunkter som jag också har velat redogöra för vid behandlingen i kammaren.

Herr talman! När jag läst motionen och utskottsutlåtandet och även när jag åhört debatten har jag funnit, att motionen närmast bör betraktas som filosofiska funderingar över den mångfald utredningar och uttalanden som gjorts. Jag har aldrig älskat att en fråga skall utredas med åtminstone 53 kort i leken. Någon gång för rätt många år sedan skrevs det en bok om eländets filosofi. En annan författare svarade med en bok om filosofins elände. Här i riksdagen kan vi väl säga, att utredningarna är vårt elände. Det väsentliga med utredningsväsendet tycks vara att en massa människor skall beredas sysselsättning genom utredningsarbete. Men för att så många som möjligt inom det svenska folket skall få arbete och utkomst måste vi ändå göra någonting. Jag har under rätt lång tid följt utvecklingen i norr, och det är en sak som vi allesammans resonerar om. Vi har på olika sätt försökt komma till rätta med problemet. Först gick staten in och ställde nyttigheten till människornas förfogande. Så kom liberalismen, och vi släppte in den ohämmade spekulationslustan i Norrland. Företagen tog då både vad staten ägde och vad de enskilda skulle ha för sin utkomst. När man tagit ut alla dessa nyttigheter, flyttade man därifrån och sade: Nu får samhället se till att på nytt ordna så, att de som bor i Norrland kan leva kvar där eller att de åtminstone kan behålla livet tills de hinner flytta därifrån. Den nu aktuella motionen är egentligen bara en katalog över de önskemål, som vi under flera år har framfört, diskuterat och fattat beslut om. Men inget parti, med undantag för socialdemokraterna, har försökt angripa problemet. Det sägs i motionen att vi skall lita till enskild och kooperativ företagsamhet. Det uttalandet är ganska märkligt både vad det gäller den privata och den kooperativa företagsamheten. Jag är aktiv kooperatör — det skall jag erkänna. Men den kooperation som exempelvis herr Hedlund haft tid att syssla med i Norrland på sina lediga stunder har mig veterligt inte löst några problem. Alla de problem för människorna som kooperationen skulle lösa finns kvar. även om jag är aktiv kooperatör tror jag — trots alla vackra uttalanden och trots alla utredningar — att både den enskilda företagsamheten och kooperationen är övergångsstadier. De kan bara lösa en del av problemet att ge människorna där uppe försörjning. Både centerpartisten Hedlund och socialdemokraten Mossberg som flyttat till Norrland har misslyckats. De har blivit vanliga privatkapitalister och tänker mest på att få affärsmässiga uldelningar, och när dessa inte blir tillräckligt stora vänder de sig till staten och säger att de måste ha pengar för att klara Norrland. Jag har läst igenom motionen och kommit fram till att, om man verkligen menar någonting med den, så skulle det väl vara att man nu vill försöka skapa en aktiv näringspolitik i Norrland. Jag skulle vilja fråga alla de sakkunniga som har suttit i utredningar och som traktar efter att komma med i nya utredningar, om de nu funnit en lösning som icke de organ som redan finns tillsatta kan åstadkomma. Är man nu från borgerligt på samma sätt som från socialdemokratiskt håll redo att medge att samhället, om vi skall kunna lösa Norrlands problem och få människorna att stanna kvar där, måste ta in Norrland i en enhet? Den enheten kan icke åstadkommas vare sig av enskilda eller av kooperationen. Den kan åstadkommas endast av samhället genom att kronan träder in. Varför tar vi inte tillbaka de råvarukällor vi har i Norrland? Varför skall flyttlassen alltid utgöra lösningen när den privata företagsamheten misslyckats? Varför skall inte de människor som lever i Norrland få del i de nyttigheter som samhället en gång förutsatte skulle komma människorna till del? Varför kan man inte nu när vi har ett industridepartement låta det undersöka möjligheterna att lösa problemen i Norrland? Låt oss anta att vi bygger upp en industriell enhet, från Upplandsgränsen eller längre söderifrån över till Norge. Låt oss säga ifrån att samhället inom de tunga sektorerna, där det krävs storindustriell verksamhet, får satsa de pengar som behövs för att få det annorlunda. Varför har vi t.ex. aldrig någonsin resonerat om att Norrland skulle kunna ha en väg ut till isfritt valten utöver Kiruna—Narvik-banan?

Dessa problem skulle kunna lösas. Jag ställer mig frågan: Vad skulle en parlamentarisk kommitté utöver dem som redan finns kunna åstadkomma? Den skulle kunna fördröja det hela några år till. Själva kärnpunkten i utredningsväsendet är ju att man använder det för att fördröja någonting som man gärna talar om men inte vill göra, och jag har fattat motionen så, att den går ut just på detta. Vid tiden för första världskriget levde en stor författare som hette Georg Brandes. Han gjorde 1919 en karakteristik av en stor politiker och skrev: »Den största och underligaste förvandlingen är den, som försiggått med själva Nordamerikas mera löftesrika än oböjliga president. Han vecklade ut en söt fana med fjorton punkter, som voro lika många stjärnor av första ordningen. Han svängde över sitt huvud, över Amerika, över Asien, Afrika och Europa rättfärdighetens fana, på vilken självbestämmelse, frihet, alla reformer stodo inskrivna med guldskrift. Och nationernas jubelrop och tacksägelsehymner brusade kring honom. Så vek han ihop fanan, snöt sin välformade näsa i den och stack den i fickan. Tragiska fars!» När jag läser motionen och hör alla dessa uttalanden kan jag inte underlåta att tänka på Brandes” karakteristik av Wilsons tal 1919. Herrarna och damerna får ursäkta om jag säger, att ni bör sluta upp med att prata om Norrland bara därför att det är valår.

Sluta upp med alla dessa vackra skrivningar, och försök i stället göra någonting!

I annat fall kommer vildmarksfilosofin och eländet att finnas kvar. Pjäserna på schackbrädet behåller sin skönhet och flyttas efter samma givna mönster, fastän spelarna har olika intresse av att åstadkomma schackmatt eller remi. Det är icke endast fråga om ett politiskt spel, om man verkligen vill skapa någonting. Jag är intresserad av Norrland, och jag vet inte hur många utredningar jag läst som har gjorts under de senaste 200—300 åren. När man läser utredning efter utredning och märker författarnas snirklar för att komma förbi problemen, blir man ganska förvånad. Nu skall jag inte säga någonting om herremännen och adeln — då skulle jag beröra en adelsman vid namn Sparre, och min gode vän från Blekinge skulle stå upp och säga ett och annat. På så sätt skulle vi komma in på ett annat ämne. Herr talman! Jag hoppas att vi slipper nya utredningar. Jag har därför ingenting emot utskottets utlåtande.

Herr talman! Till herr Börjesson i Glömminge skulle jag vilja säga att han visste att det fanns 53 kort i kortleken, varav en joker. Det var ju jokern som jag talade om, och det var ju herr Börjesson som hade jokern på hand men inte något mera av kortleken. Jag skulle gärna vilja ha sagt vad jag talat om till herr Hedlund. Men kan herr Börjesson säga, hur man skall bära sig åt i riksdagen för att kunna få tala till herr Hedlund? I regel finner man att hans stol här i kammaren är tom. Om jag eventuellt skulle se honom någon gång och tänka att jag då måste begära ordet för att tala till herr Hedlund, så hinner han gå ut, innan jag hinner få ordet. Så är det ju i riksdagen. Herr Börjesson sade att jag frågade »varför?> femton gånger. Med anledning därav vill jag säga att om vi hade alla de institutioner som kunde utföra allt det arbete man förutsätter skulle man väl inte behöva ytterligare en utredning som man har viftat med här, ty då blir det tal om en sextonde. Det finns någonting om sexton, men jag har tyvärr inte så gott minne av det nu, men det kanske kommer. Vad jag vill är att vi skall använda utredningar och de institutioner vi skapat för att göra ett vettigt arbete och visa människorna utanför dessa väggar, att vi verkligen har viljan att göra en insats. Jag vet vad socialpolitiken har betytt i Sverige, och jag vill säga, att den har bidragit bättre än allting annat till att ge både tro och hopp om en drägligare tillvaro för människorna. Det behöver vi försöka klara av även på denna sektor så snart som möjligt.

Herr talman! Jag begärde ordet med anledning av att man från centerpartihåll efterlyste en målsättningsdiskussion om näringspolitiken. Jag ansluter mig helt och fullt till herr Franzéns i Motala resonemang och till vad som sägs i utskottsutlåtandet. Jag tänkte bara säga att jag tycker att centerpartiet är så dåligt på alerten när det gäller näringspolitiska diskussioner. Varför tar ni chansen först i dag att diskutera en målsättning? Ni har haft praktiskt taget över ett år på er att ta som underlag förre inrikesministerns förslag i inrikesdepartementets huvudtitel 1969. Han försökte redan då föra en målsättningsdiskussion och angav åtta till nio olika regioner som man enligt hans mening kunde resonera om och eventuellt satsa på i framtiden. Han nämnde bl.a. Norrköping —Linköping, Gävle—Sandviken och Falun—Borlänge. Vid den långa debatt som fördes här i riksdagen förra våren med anledning av propositionen och de många motionerna försökte jag i min ringhet och flera andra att få igång en målsättningsdiskussion. Vi utökade det antal regioner som inrikesministern föreslagit och vädjade faktiskt till kammarens ledamöter, naturligtvis särskilt till centerpartiets och folkpartiets, som säger sig vara så speciellt intresserade på det här området, att vara konkreta och föra en målsättningsdiskussion. Jag är nämligen helt övertygad om att ingen skulle vara mer tillfredsställd än Mats Lemnes utredning och industridepartementet om politikerna här i riksdagen, som herr Åsling framhållit, ville ta chansen att vara med och styra utvecklingen. Jag har den största förståelse härför. Ta chansen i dag att få vara med och påverka utvecklingen! Jag när faktiskt en liten förhoppning om att centerpartiet är villigt att acceptera att vara med och styra, ty jag har läst dess reservation. Ett stycke av den önskar jag läsa in i protokollet, eftersom jag utgår från att det, om vi skall få någon regional politisk utveckling, behövs åtskillig styrning i framtiden, och möjligheter härvidlag föreligger kanske redan under vårriksdagen. Det nyssnämnda stycket i centerpartiets reservation lyder: »Samtidigt som ökat utrymme ges för privat initiativ och framåtanda måste emellertid behovet av statlig styrning beaktas.» — Kom ihåg att det är centerpartiet som skriver detta. — »Marknadshushållningen måste i en blandekonomi korrigeras genom samhälleliga åtgärder på en rad skilda områden, så att kraven på effektivitet och jämlikhet blir uppfyllda. Det är inte minst i en konstruktiv och progressiv inriktning av den statliga styrningen som den aktiva näringspolitiken skall komma till uttryck.» Jag tror att vi kommer att få stort behov av vad centerpartiet här framhållit.

Herr talman! Vi tar gärna upp en allmän målsättningsdiskussion när tillfälle bjuds, men det är väl så att situationen hittills varit den — för att nu hålla sig till inrikesministerns målsättningsdiskussion — att den diskussionen inte spänt över hela fältet utan bara berört vissa delar, närmast regionpolitiken. Denna diskussion går vidare men har alltså inte kommit att omspänna hela frågan om hur näringspolitiken på alla delområden skall gestaltas och sammanvävas till ett meningsfyllt helt, vilket motionärerna ju tagit sikte på.

Herr talman! Förevarande ärende är onekligen av ganska begränsad räckvidd. Riksdagen konfronterades med det redan i fjol, och nu har samma fråga tagits upp motionsvägen av motionärer från alla oppositionspartierna på den borgerliga sidan. Det gäller här frågan om vad man har kallat för skattemotsvarigheten för postbanken. I det uttrycket ligger att postbanken vid uppgörandet av sina bokslut skall räkna fram och bokföra vad som svarar mot den skatt som ett kreditinstitut normalt skall erlägga. I fjol framlades en proposition i ärendet, men då siktade man enbart till att få fram en motsvarighet till statsskatten. Detta föreföll oriktigt, vilket också framhölls i utskottet, men invändningarna ledde inte till något annat beslut av riksdagen än vad som hade föreslagits i propositionen. Bakom denna fråga ligger en viktig princip, nämligen att de statliga företagen skall arbeta under samma villkor som gäller för företagsamhet i andra former, enskild eller kooperativ, och så blir inte fallet om man ser bort från den kommunalskatt som normalt skall utgå. För att motivera denna särställning för postbanken anfördes det under diskussionerna i fjol att någon faktisk vinst ändå inte skulle komma alt framräknas under de närmaste åren, därför att det förelåg så stora nedskriv ningsbehov hos postbanken. Ett sådant resonemang skulle man möjligen kunna föra för att avvisa initiativ till en ändring av något som redan beslutats. Det förefaller däremot mindre riktigt att anföra dessa skäl när det är aktuellt att utarbeta nya bestämmelser. Det var detta som var aktuellt i fjol och det är också vad som skulle kunna ske i år. Om man får till stånd en ändring redan nu, kommer en mindre tillfredsställande ordning aldrig att behöva införas. Också en annan princip är aktuell i detta sammanhang, nämligen att skatterna skall hamna i de kommuner där verksamheten bedrives. Detta resonemang är i högsta grad aktuellt i samband med vad som i dessa dagar sker uppe i Kiruna, där man anser att en större del av de skatter som LKAB inlevererar borde hamna i malmkommunerna. I mindre aktuella sammanhang har detta resonemang också förts beträffande kraftkommunerna, där man haft anledning att fråga sig huruvida det inte vore riktigt att kommunerna i större utsträckning än vad som sker får del av de kraftproducerande bolagens och de statliga företagens skatter. Med den utformning som skattebestämmelserna för postbanken fick kommer kommunerna inte att erhålla någon som helst inkomst av detta företags rörelse medan de däremot får inkomst av den rörelse som bedrivs av sparbanker, affärsbanker och andra kreditinstitut. Också detta är en mindre tillfredsställande ordning. Jag menar att de argument som anförts i motionerna är vägande. Hälften av utskottets ledamöter har kommit till samma slutsats, och de har ställt sig bakom en reservation till vilken jag, herr talman, ber att få yrka bifall.

Herr talman! Jag har först och främst en smula svårt att förstå finessen i att den 27 januari motionera i en fråga, som riksdagen så sent som den 16 december förra året tog ställning till. Det förelåg ju också då motioner i detta ärende. Såsom framgår av förevarande utlåtande och såsom även herr Regnéll redogjort för, gäller ärendet den s.k. skattemotsvarigheten för postbanken.

Såsom herr Regnéll också nämnde, innebär riksdagens beslut i december att skattemotsvarigheten för postbanken från och med den 1 januari i år skall beräknas till 40 procent av den uppkommande vinsten. Däremot skall postbanken vara befriad från den kommunala skattemotsvarigheten, som beräknas till 13 procent. Det är alltså dessa 13 procent som motionärerna och reservanterna är ute efter, vilket väl i och för sig kan anses vällovligt. Det framhölls emellertid i debatten den 16 december, vilket jag än en gång vill understryka, att postbankens nedskrivningsbehov är så stort — omkring 300 miljoner kronor — att mycket talar för att det fram till slutet av den övergångsperiod, som enligt vad som beslutats skall gälla fram till år 1975, inte kommer att uppstå någon egentlig vinst. Det framhölls också — vilket framgår av utskottets utlåtande — att den närmare skattemässiga behandlingen av postbanken kommer att tas upp av regeringen i samband med ställningstagandet till affärsverksutredningens förslag rörande de affärsdrivande verkens avkastningsbehov. Herr Regnéll förde också frågan om principer på tal. Sådana är många gånger bra att ha, men principer som saknar aktualitet i nuet tycker jag inte man skall rida alltför hårt på. Vidare talade nerr Regnéll mycket varmt för kommunernas intressen beträffande skattemotsvarigheten. I detta sammanhang anser jag det vara av intresse att få veta hur en kommunal skattemotsvarighet skall fördelas mellan olika kommuner. Skall en uppdelning måhända ske efter varje liten lantbrevbärarlinje? I så fall strävar man ju efter en millimeterrättvisa. Jag tror att en sådan uppdelning blir mycket svår att genomföra eftersom dessa lantbrevbärarlinjer ofta går över kommungränserna. För en ledamot av utskottet skulle det vara mycket intressant att få veta hur reservanterna tänker sig en sådan uppdelning. De synpunkter som från utskottets sida framfördes redan i december beträffande postbankens nedskrivningsbehov och ett förnyat ställningstagande från Kungl. Maj:t före utgången av den femåriga övergångsperioden gäller alltjämt och utgör starka skäl för avslag på föreliggande motioner. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Herr Rask började sitt anförande med att säga att han hade svårt att förstå finessen med att man i januari 1970 återkom med en motion i ett ärende som varit under riksdagens behandling i december 1969. Jag var faktiskt inne på den saken redan i mitt första anförande, herr Rask. Jag sade att det var angeläget att man inte fick några nya former som innebar ett otillfredsställande förhållande. Om riksdagen nu vill fatta ett beslut efter de linjer som motionärerna förordat, kan hänsyn tas till detta redan vid uppgörandet av postbankens första bokslut under de nya former som gäller ifrån januari 1970. Detta är vad man skulle kunna uppnå genom ett positivt ställningstagande till motionerna. I fråga om det sakliga skall jag inte återkomma till någon annan punkt än att jag skall svara på herr Rasks fråga. Han undrar hur man tänker sig fördela skatteintäkterna mellan de olika kommunerna. Vi har sagt att det finns anledning att utreda denna fråga. Vi rekommenderar en utredning, men en antydan om de linjer som skulle kunna komma i fråga är kanske inte så svår att ge. Jag tror inte att det blir lantbrevbärarnas distrikt och rutter som blir avgörande därvidlag — kanske har jag litet svårt att se hur denna sak kommer in i bilden — utan snarare får man väl tänka sig en uppläggning i stil med den som gäller för de över landet verksamma affärsbankerna eller över huvud för banker som är verksamma i mer än en kommun. Man gör där vissa framräkningar av ett s.k. förhållandetal för de olika kontoren, varvid man baserar sig på den sammanlagda inlåningen och utlåningen som ett mått på hur bankernas aktivitet fördelar sig på olika kommuner. Efter dessa siffror fördelar man sedan kommunskatt. Något i den stilen skall man väl kunna tänka sig också här. Knepigare problem tror jag har lösts.

Herr talman! Det ärende som nu föreligger berör önskemålet om representation för riksdagen vid bolagsstämmor i statliga företag. Det är också en fråga som helt nyligen har behandlats. Så sent som i december 1969 genomfördes ju en väsentlig utökning av informationsmöjligheterna. Statsföretag AB:s tillkomst innebar därvidlag en avsevärd förbättring i fråga om en betydande sektor inom den statliga företagsamheten. Bolaget förvaltar statens aktier i 20 statliga aktiebolag och är moderbolag för flertalet av statens industriella produktionsföretag liksom för sådana företag som Svenska utvecklings AB och Svenska industrietablerings AB. Jag vill gärna ge några exempel på den utvidgning av informationsförmedlingen från den offentliga företagssektorn som i allt väsentligt genomfördes så nyligen som vid höstriksdagen. För det första ges det nu en årlig redogörelse för den statliga koncernen som föreläggs riksdagen och blir föremål för särskild behandling. För det andra ges det möjligheter till särskilda hearings i bankoutskottet med företrädare för förvaltningsbolaget. För det tredje kommer en öppen och utförlig redogörelse för hela den statliga företagssektorn att publiceras. För det fjärde kommer revisorsuppdrag att ges åt riksdagsledamöter genom riksgäldsfullmäktiges försorg. Detta gäller tidigare fyra i utskottsutlåtandet uppräknade bolag. Samma ordning gäller Statsföretag AB, där revisorerna även får möjlighet att gå in i dess dotterbolag. För det femte — det är en fråga som var ganska omdiskuterad förra gången — bereds 18 riksdagsledamöter tillfälle att delta i bolagsstämma i Statsföretag AB. Här gick riksdagen längre än propositionen och utökade antalet från 12 till 18. För det sjätte bör man beträffande informationsmöjligheterna också peka på att riksdagen är representerad i åtskilliga statliga aktiebolags styrelser, som inte lyder under Statsföretag AB. Jag kan som exempel nämna Investeringsbanken. De borgerliga i utskottet, som med lottens hjälp har blivit majoritet, anser visserligen att det som har gjorts är tillfredsställande och välkomnar de antagna reformförslagen, men de vill redan nu gå längre i några avseenden. En del av deras önskemål kan mycket väl diskuteras positivt, men vissa förefaller opraktiska, t.ex. att alla riksdagsmän skall ges möjlighet att delta i statsföretagens bolagsstämmor. Vi socialdemokrater i utskottet finner det inte motiverat att så nära inpå en viktig reform, som har gett väsentliga nya informationsmöjligheter i enlighet med den redogörelse jag här har lämnat, aktualisera ytterligare åtgärder. Med den motiveringen vill jag yrka bifall till den till utskottets utlåtande fogade reservationen.

Herr talman! Det utskottsutlåtande som vi nu behandlar gäller riksdagsmännens möjligheter att få insyn i de statliga företagen. Herr Svensson i Eskilstuna har redogjort för vilka möjligheter som för närvarande finns, och han säger liksom vi som står för utskottets skrivning att det är bra att man har uppnått den framgången att riksdagen blir representerad med 18 riksdagsmän i Statsföretag AB. Men detta är inte tillräckligt — i en hel del andra statliga bolag har vi praktiskt taget ingen insyn alls. Vi vill att riksdagsledamöterna när de så önskar skall få möjlighet att vara med på bolagsstämmorna. Herr Svensson i Eskilstuna anser att detta skulle vara opraktiskt, och han ser väl framför sig att alla riksdagsledamöter plötsligt tågar in till en bolagsstämma. Jag tror inte att det skulle bli så farligt; det blir naturligtvis ett begränsat antal som har intresse för ett speciellt företag. Vi har också i våra motioner som utskottsutlåtandet bygger på framhållit att riksdagsmännen skulle få deltaga efter anmälan. Utskottsutlåtandet gäller alltså de statliga bolagen, men jag kan inte underlåta att nämna att det också är viktigt att vi får insyn i de kommunala bolagen. Kommunalfullmäktigeledamöter bör också få rätt till insyn. En sådan skadar aldrig, och jag tror att man därmed skulle kunna få bort en del felaktiga föreställningar om hur företagen sköts. När det gäller statliga företag är man alltid litet skptisk; vi har under senare år fått uppleva att det plötsligt har konstaterats att saker och ting varit alldeles på tok — stora förluster måste täckas. Riksdagen har haft den uppfattningen att det varit ganska väl beställt i dessa företag när det gällt att ge ledamöterna av Sveriges riksdag möjlighet att genom insyn granska företagens fögderi. De som arbetar ute i de olika regionerna får många gånger svara på frågor om hur det står till med verksamheten.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

Herr talman! Som har framgått av debatten råder det inte någon principiell oenighet mellan den borgerliga utskottsmajoriteten och de socialdemokratiska reservanterna. Vi är alla positiva till en utökad insyn. Jag tycker att herr Larsson i Umeå kunde ha sagt att det blivit en betydande utvidgning av informationsmöjligheterna. Det är alltså inte bara en liten utan en stor framgång som har vunnits. Det framgick ju också av den redogörelse jag lämnade. Nu vill man alltså bygga ut insynsmöjligheten till de bolag som ligger utanför Statsföretag AB. Jag vill då påpeka att det redan i nuläget när det gäller de företagen ges en utförlig information. Det skall bli en öppen och utförlig redogörelse för hela den statliga företagssektorn. Vi vet ju också att industridepartementet ställer sig positivt till att lämna öppen information. Man har bl.a. inbjudit riksdagsledamöter att, göra resor till företagen. Jag tror alltså att här finns stora möjligheter till ökad insyn för den som är intresserad. När det gäller frågan huruvida samtliga riksdagsmän skulle delta är det riktigt, som herr Larsson i Umeå säger, att det inte finns något behov av att göra stormöten med riksdagens samtliga ledamöter på de statliga företagens bolagsstämmor. Men jag tycker att den representationsmöjlighet som finns genom att man erbjudit 18 riksdagsmän att vara närvarande vid bolagsstämman i Statsföretag AB borde vara fullt tillfredsställande. Inom ramen för det representativa systemet borde man därmed kunna tillgodose alla rimliga önskemål från riksdagens sida. Med detta ber jag på nytt att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Jag skall ge herr Svensson i Eskilstuna rätt i att det förekommit en betydande utvidgning. Utgår man från noll-läget, blir hur litet man än gör en utvidgning. Vi hade ingenting förut. Herr Svensson säger vidare att det räcker med den representation vi får i Statsföretag AB. Det är bara det, att vi har en hel del företag som ligger utanför den sektorn, och i dessa företag förekommer det ingen insyn alls. Jag tycker att vi i denna fråga borde kunna enas om att det skall vara en allmän uppslutning från riksdagens ledamöter för att åstadkomma denna insyn.

Herr talman! På denna punkt har företrädarna för moderata samlingspartiet inom bankoutskottet redovisat en annan uppfattning än övriga ledamöter av utskottet. Vi har för vår del förordat att man skulle höja inleveransen till statsverket från 200 miljoner till 300 miljoner kronor. Bakgrunden till det yrkandet är vår uppfattning, att man inte bör låta alltför stora vinstmedel ackumuleras inom riksbanken — det är dock staten som är huvudman för riksbanken, och det är till staten som överskottsmedlen så småningom skall föras över. Vi har under årens lopp sett att vissa bekymmer har. uppstått inom riksbanken till följd av att vinstmedlen anhopats där, och man har fått tillgripa diverse arrangemang för att ordna med överföringen eller ianspråktagandet av vinstmedlen. För att man inte på nytt skall råka i den situationen förefaller det vara en riktig politik att efter hand ta hem vinstmedlen till statskassan. Det skall erkännas att detta saknar, samhällsekonomisk betydelse och även saknar betydelse för den statliga han teringen, men det förefaller ändå vara en princip som bör följas. Några negativa konsekvenser för riksbanken kan inte påvisas.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

Herr talman! Det är två från konsumenternas synpunkt viktiga frågor som folkpartiet har tagit upp i de motioner som ligger till grund för utskottsutlåtandet. Den ena frågan gäller auktorisation av garantiformulär som har blivit vanliga vid köp. Köplagens bestämmelser är ju dispositiva. Det är inte frågan om tvingande regler, utan reglerna där kan ändras genom köpavtal. Då förekommer ofta garantiutfästelser som synbarligen är till köparens förmån men i själva verket rätt ofta är till hans nackdel. Därför har från folkpartiets sida föreslagits att man skulle ha någon slags auktorisation av sådana utfästelser så att de inte drabbar köparen orättmätigt. Den andra frågan är den gamla kända och alltmer observerade, att man borde ha en ångervecka vid avbetalningsköp som sluts vid dörren eller under alla förhållanden utan att köparen själv har tagit initiativ till avtal om avbetalningsköp. Jag tror att vi alla kän ner till att det i ganska stor utsträckning florerar ett oskick när det gäller avbetalningskontrakt som sluts vid dörrarna, där människor ganska ofta mer eller mindre blir tvingade att skriva på kontrakt som de sedan är skyldiga att fullfölja. En ångervecka, som ailtså skulle innebära, att man finge möjlighet att inom viss tid annullera ett sådant kontrakt, vore naturligtvis mycket värdefull. För min del skulle jag t.o.m. vilja ha en bekräftelsevecka så att man inom viss tid skulle bekräfta att man verkligen vill stå fast vid köpet, men det är måhända att gå något för långt. Men en ångervecka är under alla förhållanden inte bara önskvärd utan även nödvändig. Utskottet säger att vad beträffar frågan om auktorisation av garantiformulär ingår den som en punkt i direktiven för den utredning som redan pågår och som skall verka för bättre skydd åt konsumenten. Vad beträffar den andra frågan, nämligen om en ångervecka i avbetalningshandeln, säger utskottet att redan under våren blir en utredning klar om detta, så att det skall kunna lagstiftas om den saken redan under innevarande år. Eftersom dessa två utfästelser från utskottets sida sammanfaller just med syftet i de båda motionerna, har vi inte reserverat oss i utskottet och ställer inte heller något yrkande här. Vi avvaktar alltså dessa två händelser och kommer mycket noga att följa upp att dessa viktiga frågor blir lösta på ett tillfredsställande sätt.

Herr talman! Som motionär vill jag något beröra motiven för den motionsframstöt som vi nu behandlar. Sakläget i ärendet är att första lagutskottet 1967 begärde en utredning »i lämpligt sammanhang» angående införande av promilleregler vid onykterhet till sjöss av vissa, i den samtidigt införda bestämmelsen om straffpåföljd för onykterhet till sjöss, angivna personer.

Utskottsmajoriteten vidhåller i år behovet av en sådan utredning och skärper i viss mån sin attityd genom att säga att utskottet förutsätter att utredning kommer till stånd »utan ytterligare initiativ från riksdagens sida>. Det som vållat oss motionärer en viss besvikelse är att utskottet år 1967 inte preciserade tidpunkten för en utredning och inte heller sättet för dess genomförande. Utskottet hänvisar i det föreliggande utlåtandet till vissa skäl emot en lagstiftning om promilleregler men återgår snabbt till det som kan tala för en utredning och har då liksom år 1967 i tankarna främst fritidsbåtstrafikens snabba utveckling och de växande trafiksäkerhetsproblemen i samband med denna utveckling. Reservanterna har ingen annan mening om behovet av en utredning än majoriteten bortsett från att de direkt hemställer att en utredning om införande av promilleregler nu verkställes. De motiv som jag anförde år 1967 för utredning av det slag det här gäller kvarstår oförändrade och har nog nu ökat i styrka. Huvudsakligen gäller det två motiv, nämligen dels kravet på bättre trafiksäkerhet inom sjötrafiken — vilket jag alltså redan berört — dels också det inte mindre viktiga anspråket på rättssäkerhet i mål om trafikonykterhetsbrott i sjötrafiken enligt den nya bestämmelse i sjölagen, som jag nyss citerade. Jag skall be att få påminna om vad rikspolisstyrelsen .

Chefen för Södra kustdistriktet föreslog uttryckligen en i lagen angiven promillegräns. Han ansåg »att den föreslagna bestämmelsen är alltför vag för att kunna bli till nytta i strävandena att stävja alkoholmissbruk ombord på fartyg. Det kan sålunda knappast bli lätt att förete bevisning om att en alkoholpåverkad i ett gränsfall inte kan föra ett fartyg ”på betryggande sätt. Inte sällan är ombordvarande på fritidsbåtar mer eller mindre påverkade av starka drycker. Med den lavinartade fart som fritidsflottan ökar, med de snabba båtar som numera finns och den ”raggarmentalitet" som breder ut sig även till sjöss har riskerna för olyckor ökat kraftigt. Om en bestämmelse om en högsta tillåten promillehalt i blodet fastställdes, skulle detta inte bara avhålla många sjöfarande från att före och under sjöturer konsumera alkohol utan också göra ingripanden mot alkoholpåverkade möjliga på ett annat sätt än om paragrafen får det föreslagna innehållet.> Det blev då alltså ingen justering i preciserande riktning av den föreslagna lagbestämmelsen. Det förelåg inte heller något yrkande härom, utan det begärdes en utredning om införande av promilleregler. Herr talman! Jag vill även denna gång gärna peka på några särskilda omständigheter, som håller trafiksäkerhetskravet i sjötrafiken aktuellt. En sådan omständighet är, som redan antytts i det citerade yttrandet av chefen för Södra kustdistriktet, det hastigt växande antalet fritidsbåtar. År 1967 räk nade man med ett årligt tillskott på omkring 20000 nya sådana farkoster, och jag skulle tänka mig att den siffran nu är större. Jag har ingen uppgift om det men tror att den årliga ökningen är minst lika stor som 1967. Det är här fråga om farkoster, som huvudsakligen framföres i våra trånga farvatten vid kusterna. Många av dessa farkoster, plastbåtar och andra, saknar motor men andra är synnerligen snabbgående genom dyrbar motorutrustning. Detta gäller främst s.k. svävare, men även talrika mindre båtar är mycket snabba. Det har sagts att man inte kan dra paralleller mellan trafikförhållandena till sjöss och till lands; de är alltför olika. Detta är naturligtvis helt riktigt. Men komplikationerna inom sjötrafiken blir alltmer av samma slag som inom landtrafiken, därför att antalet trafikenheter till sjöss ökar så kraftigt, med allt större trängsel i farvattnen, särskilt vid kusterna, som följd. Hastigheterna hos många av dessa farkoster har också ökat starkt. Sjötrafiken pågår dessutom under fler svårbemästrade osäkerhetsmoment än trafiken på våra vägar. Jag tänker t.ex. på sjöhävning, plötsligt inträffande stormbyar o.s. v. Sådana omständigheter talar för att trafiksäkerhetskraven och införandet av promilleregler är minst lika angelägna inom sjötrafiken som inom vägtrafiken. Härtill kommer att en stor och starkt växande andel av dem som framför fartyg i våra ofta svårnavigerade skärgårdsvatten inte har avlagt några som helst förarprov eller i övrigt prövats beträffande personlig lämplighet och förutsättningar för framförande av fartyg. Den väsentligaste invändningen mot införande av promilleregler i sjölagstiftningen är svårigheterna att ta blodprov. Det är naturligtvis ett argument, som har en viss bärighet. Men tekniken att med objektiva metoder mäta alkoholpåverkan förbättras ständigt. Överallt i världen arbetar man med att kon struera bärbara och lättskötta apparater för både blodprovstagning och för prov genom mätning av alkoholhalten i utandningsluften. Det kan tänkas att den apparaturen ganska snart har förbättrats och förenklats så, att kraven på läkares medverkan minskar, och då förlorar den nu berörda invändningen mot att införa promilleregler starkt i betydelse. Den tekniska utvecklingen i nuläget gör emellertid att vi motionärer har avstått från att direkt yrka på en lagstiftning. Vi har i stället begränsat vårt yrkande även den här gången till en utredning av frågan om promilleregler. Ytterligare ett motiv för motionärernas utredningsyrkande är att man kanske mera noggrant behöver avgränsa den personkrets ombord på ett fartyg, som kan drabbas av påföljd för trafikonykterhetsbrott. Det gäller både olika personalkategorier på större fartyg och personal på olika fartygstyper, kanske även en del omständigheter i övrigt vid brottets begående.

Inom utskottet har sådana företeelser bekräftats från olika håll genom åberopande av iakttagelser, som utskottets ledamöter själva gjort. Det torde vara väl känt att vi här har att göra med ett stort problem vid våra kuster sommartid. Slutligen vill jag erinra om att polisen har utrustats med allt större resurser när det gäller att disponera över övervakningsbåtar — f.ö. även helikoptrar. Mycket fattas ännu i trafikövervakningen till sjöss, men läget är därigenom ändå väsentligt bättre än för bara ett par år sedan. Herr talman!

Herr talman! Såsom framgått av herr Wiklunds i Stockholm anförande förordar även utskottet en utredning. Det enda som skiljer uiskottets majoritet och reservanterna åt är det förhållandet att reservanterna önskar att den begärda utredningen skall verkställas nu medan utskottets majoritet menar att den skall företas vid lämpligt tillfälle. Dessutom vill reservanterna ha en styrd utredning i så måtio att det betänkande som utredningen skall framlägga skall innehålla lagförslag om promilleregler. Utskottet säger att en generell regel icke är genomförbar. Motionärerna och reservanterna har emellertid inte enbart syftat till en promilleregel för förare av fritidsbåtar utan vill ha generella regler för all sjöfart, alltså även för handelsfartyg. Utskottsmajoriteten har ansett att det med nuvarande struktur hos vår sjöfart är svårigheter förenade med att genomföra en blodprovstagning. Detta gäller exempelvis utländska fartyg som anlöper och avgår från våra hamnar och då särskilt vid deras avgång. Vad beträffar nyttotrafiken, d. v. s. handelsfartygen, torde det vara praktiskt taget omöjligt när fartyget ej är vid kaj att komma ombord och genomföra en blodprovskontroll. Enligt utskottets mening måste säkerhetsbestämmelserna efterföljas, och vi hälsade med tillfredsställelse det beslut som fattades 1967 om att onykterhet till sjöss skall kunna bestraffas.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
Herr talman! Herr Rosqvists anförande gav närmast det intrycket att han önskade yrka avslag på utskottets hemställan, eftersom svårigheterna enligt hans mening var så stora att det inte skulle vara möjligt att ens i begränsad omfattning genomföra en promillelagstiftning för sjötrafikens del. Även jag har i mitt första anförande erinrat om att det finns vissa problem i detta sammanhang; det är t.ex. nödvändigt att utredningen tar upp frågan om hur en begränsning av personkretsen skall ske. Vad vi motionärer i första hand inriktat oss på är fritids båtarna, och därvidlag bör det inte alls föreligga sådana svårigheter som herr Rosqvist pekade på. Det förhållandet att vi hemställer att en utredning nu skall genomföras beror givetvis på att man trots att utskottet år 1967, alltså för tre år sedan, enhälligt begärde en utredning — såsom utskottets majoritet i dag också gör — inte ens synes ha vidtagit några förberedelser för en sådan.

Herr talman! Det lagförslag som nu föreligger till behandling grundar sig på ett enhälligt betänkande från arbetstidskommittén med talman Axel Strand som ordförande och representanter för de politiska partierna samt organisationerna på arbetsmarknaden som ledamöter. I betänkandet framförde kommittén förslag om en generell förkortning av arbetstiden till 40 timmar i veckan och vidare förslag till en ny, allmän arbetstidslag. Arbetstidskommittén rekommenderade att arbetstidsförkortningen från 42,5 timmar i veckan till 40 timmar i veckan skulle ske i tre etapper som vardera skulle innebära en minskning av veckoarbetstiden med 50 minuter. Enligt kommitténs mening borde förkortningsetapperna genomföras vid ingången av tre på varandra följande år under perioden 1970—1975. Kommittén har kunnat fastslå att starka önskemål föreligger på arbetstagarhåll om ett snart genomförande av 40-timmars vecka. Detta konstaterande har bekräftats under remissbehandlingen. De största löntagarorganisationerna, §LO och TCO, har preciserat sin inställning så, att förkortningen bör ske i två etapper och vara genomförd den 1 januari 1973. För egen del har jag ansett mig kunna godta de synpunkter på tidsförläggningen som dessa löntagarorganisationer har framfört. Mot denna bakgrund har jag i propositionen 5 föreslagit att arbetstidsförkortningen skall ske i två lika stora etapper och att dessa skall infalla 1 januari 1971 respektive 1 januari 1973. 40-timmarsveckan skall således bli en realitet fr.o.m. år 1973. Vi har fått kortare arbetstid under 1960-talet. Sänkningen från 45 till 42,5 timmar motsvarar närmare tre veckors årsarbetstid. Den fjärde semesterveckan har också genomförts. Vi arbetar närmare fyra veckor mindre nu än vid 1960-talets början. Nu är uppgiften att få till stånd en ytterligare arbetstidsförkortning från 42,5 timmar per vecka till 40 timmar. När också den reformen är genomförd år 1973, har årsarbetstiden jämfört med 1960 förkortats med mer än sex veckor. Det förslag till en helt ny arbetstidslag som lagts fram i propositionen innebär att arbetstidslagstiftningen i princip skall omfatta alla arbetstagare. Detta betyder att lagreglerad arbetstid införs som en nyhet för omkring hälften av det totala antalet arbetstagare i vårt land. Bl. a. kommer statligt arbete och arbete inom sjukvård och socialvård att inordnas under lagstiftningen. Den ordinarie arbetstiden skall enligt huvudregeln i lagförslaget generellt begränsas till högst 40 timmar i veckan. Arbetstidsförkortningen skrivs härigenom in i den nya arbetstidslagen. Under vissa omständigheter skall arbetstiden kunna beräknas med ugtångspunkt i att den under en period av högst fyra veckor inte får överstiga 40 timmar per vecka i genomsnitt. I motsats till vad som gäller i dag upptas i förslaget inga bestämmelser om dygnsmaximum för den ordinarie arbetstiden. Denna uppmjukning har varit ofrånkomlig när man velat nå fram till en allmängiltig lag för alla arbetsområden. Liksom hittills skall reglerna om den ordinarie arbetstiden vara dispositiva. Det skall således vara möjligt för arbetsmarknadens parter ait genom kollektivavtal, som slutits eller godkänts av huvudorganisation på arbetstagarsidan, träffa överenskommelse rörande arbetstiden. I syfte bl.a. att göra det möjligt att inordna vissa statliga och kommunala verksamhetsgrenar under lagen upptasi lagförslaget regler om jourtid. Med jourtid avses tid då arbetstagare står till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället för att när behov uppkommer utföra arbete. Den del av ett tjänstgöringspass då arbetstagaren utför arbete skall inte anses som jourtid utan skall avräknas på den ordinarie arbetstiden eller på övertiden. Maximum för jourtid har satts till 48 timmar under fyra veckor eller 50 timmar per kalendermånad. På samma sätt som när det gäller den ordinarie arbetstiden skall reglerna om jourtid vara dispositiva. Kommitténs förslag gick ut på att inga väsentliga förändringar skulle göras beträffande övertiden. Lagförslaget återspeglar samma grundsyn på övertiden som kommittén gett uttryck åt. Övertid skall liksom hittills vara en extraordinär företeelse. Övertidsreglerna i gällande lagstiftning återkommer också till stor del oförändrade i lagförslaget. Lagens normer för s.k. allmän övertid samt övertid för förberedelseoch avslutningsarbete föreslås dock bli snävare än i nuvarande lagar. Allmän övertid skall få uttas med 150 timmar per år mot för närvarande 200 timmar. Övertid för förberedelseoch avslutningsarbete skall kunna tas ut med 6 timmar i veckan mot nu 7 timmar. Vidare öppnas möjlighet för arbetsmarknadens parter att i kollektivavtal kom ma överens om avvikelser från lagens begränsningar i fråga om den allmänna övertiden. Sänkningen av maximigränserna för allmän övertid och övertid för förberedelseoch avslutningsarbete tillgodoser önskemål som framförts från Landsorganisationen. Jag vill i detta sammanhang också framhålla att de frågor som gäller arbetstidens förläggning och de viktiga skyddssynpunkterna, som har samband därmed, har sin plats i arbetarskyddslagstiftningen. Dessa spörsmål har tagits upp i direktiven till den utredning som nyligen har tillsatts för att verkställa en fullständig översyn av hela arbetarskyddslagstiftningen. Jag har i dessa utredningsdirektiv understrukit = att skyddssynpunkterna bör ägnas stor uppmärksamhet vid översynen av gällande regler om dygnsvila, veckovila, raster och arbetspauser. Låt mig till sist säga att den arbetstidsreform som vi nu står inför utgör ett mycket viktigt steg i den sociala reformpolitiken — ett steg som vi är beredda att ta i medvetandet om de påfrestningar som det medför för samhällsekonomin. Reformens betydelse understryks i andra lagutskottets föreliggande utlåtande.

Jag vill betona att arbetstidsfrågorna sedan lång tid tillbaka har tillmätts stor betydelse. En arbetstid på 40 timmar i veckan har sedan länge eftersträvats av arbetarrörelsen. Förverkligandet av 40-timmarsveckan innebär att den gamla tanken på åtta timmars arbetsdag vinner framgång även inom ramen för en femdagarsvecka. Arbetstidsförkortningen leder fram till en utjämning av skillnader i arbetstidshänseende mellan olika samhällsgrupper och är därför ett viktigt led i våra strävanden efter ökad jämlikhet. I samma riktning verkar också att lagstiftningen genom den nya arbetstidslagen blir generell och likartad för alla arbetsområden och även kommer att täcka de områden som tidigare helt har legat utanför lagstiftningen. Vi står med andra ord, herr talman, inför förverkligandet av en stor och väsentlig reform på arbetslivets område.

Herr talman! Jag vill gärna börja med att instämma med socialministern i att den nu föreslagna arbetsförkortningen är en stor och betydelsefull reform — den är viktig och efterlängtad. Arbetstidsfrågorna har ju sedan mycket lång tid tillbaka tillmätts stor betydelse inom arbetarrörelsen. Striden stod het kring åttatimmarsdagen, och den reformen genomfördes ganska hastigt under trycket av den stora sociala oro som då rådde här i landet och i omvärlden. Åttatimmarsdagen kunde komma till stånd först sedan trycket från arbetarmassorna hade blivit så starkt att de makthavande såg sig tvungna att tillmötesgå arbetarrörelsens krav. 1919 års reform kom att bli bestående under lång tid — det är först under de senaste årtiondena som ytterligare arbetstidsförkortning utan standardförsämring har kunnat genomföras. Vad som har skett under 1960-talet kan jag gå förbi efter socialministerns inlägg här. Jag är helt överens med utskottet beträffande de flesta punkterna i propositionen. Men när det gäller en punkt, arbetstiden för gruvarbetare under jord, har en partivän i första kammaren och jag fogat en gemensam reservation till andra lagutskottets utlåtande. Den innebär bifall till de motionsyrkanden om arbetstiden för gruvarbetare under jord som framförts i anledning av propositionen. Jag anser mig inte behöva hålla nå got längre anförande i denna sak, eftersom motiven för dessa krav torde vara väl kända för de flesta av kammarens ledamöter. Jag har själv haft tillfälle att från denna talarstol — senast i remissdebatten — framföra synpunkter på gruvarbetarnas arbetsvillkor och de förhållanden som bestämmer deras situation. Det har ju också under den senaste tiden i samband med strejken vid malmfälten skrivits åtskilliga spaltmeter om gruvarbetarnas speciella och besvärliga arbetsmiljö. Låt vara att åtskilliga inlägg är överdrivna — tendensen är ändå den riktiga. Det är kanske många som tror — det kan ligga nära till hands — att det är strejkerna uppe vid malmfälten som inspirerat till dessa motioner om en förkortning av arbetstiden för gruvarbetarna. Jag skall försöka att ta dem som kan ha den uppfattningen ur deras villfarelse. Kravet att gruvarbetarna borde ha kortare arbetstid än vad som generellt gäller för industrin är av mycket gammalt datum. Låt mig, herr talman, försöka bevisa detta med en kort historieskrivning. När frågan om åtta timmars normalarbetsdag år 1919 behandlades i riksdagen, framfördes från Svenska gruvindustriarbetareförbundet såsom ett oeftergivligt krav, att arbetstiden för gruvarbetare skulle lagfästas till 36 timmar i veckan. Man ansåg detta vara ett rättvisekrav, eftersom åttatimmarsreformen inte medförde någon väsentlig lättnad för gruvarbetarna, vilka redan före reformens genomförande som regel inte arbetade mer än åtta timmar om dagen.

Motioner väcktes med jämna mellanrum i riksdagen och regeringen uppvaktades, men resultaten uteblev. Ingenting skedde förrän Gustav Möller år 1947 tillsatte en utredning med uppgift att göra en Översyn av åttatimmarslagen. Enligt direktiven skulle utredningen lägga fram förslag om en förkortning av arbetstiden för grupper som arbetade under sådana förhållanden att det motiverade en förkortning av arbetstiden redan innan en generell arbetstidsförkortning kunde bli verklighet. Kommittén lade fram ett förslag om 40 timmars arbetsvecka vid underjordsarbete. Men innan lagförslaget kom upp i riksdagen i form av en proposition hade Gruvindustriarbetareförbundet träffat avtal om 40 timmars arbetsvecka. Det är väl bl.a. detta avtal som utskottets majoritet haft i tankarna när man skrivit, att det även nu bör vara möjligt att klara saken genom Ööverenskommelser parterna emellan. Jag vill då erinra om det faktum, att förbundet vid åtskilliga tillfällen mellan 1919 och 1948 hade frågan uppe till förhandling. Men arbetsgivarna var obevekliga och något avtal kunde inte träffas. Det var först när ett klart utformat lagförslag förelåg som detta blev möjligt. Lagstiftarens stöd behövdes alltså för att man 1948 kollektivavtalsvägen skulle kunna enas i arbetstidsfrågan. Jag är övertygad om att det behövs också i fortsättningen. Nu har även denna fråga utretts av arbetstidskommittén; den hade genom tilläggsdirektiv riksdagens uppdrag att göra det. Jag kan emellertid inte undgå intrycket att man tagit ganska lätt på den uppgiften. Man har avfärdat frågan med några få rader i betänkandet. När det nu i den allmänna arbetstidslagen fastställs en maximiarbetstid av 40 timmar i veckan tycker jag — och alla inom Gruvindustriarbetareförbundet — att en arbetstid av 35 timmar i veckan borde fastställas för gruvarbetarna. Jag vill gärna poängtera att det inte föreligger några åsiktsskillnader mellan utskottsmajoriteten och reservanterna beträffande behovet av en sådan reform; det är bara framkomstmöjligheterna man inte är ense om. Men när gruvarbetarnas arbetsmiljö nu är sådan att det anses motiverat med kortare arbetstid och när riksdagen nu lagfäster 40-timmarsveckan, vore det väl i princip riktigt att också lagfästa en kortare arbetstid för gruvarbetarna. De avgräns ningsproblem som utskottet — departementschefen och utredningen också för all del — talat om gäller inte en grupp som gruvarbetarna. Man kan för deras del dra gränsen vid arbete under markytan. Det resonemanget är alltså inte hållbart när det gäller denna grupp. Jag tycker att det vore rimligt om gruvarbetarna finge gå före när det gäller en förkortning av arbetstiden till mindre än 40 timmar i veckan. Den principen har tillämpats både vid genomförandet av tidigare arbetstidsförkortningar, såsom jag nyss framhöll, och beträffande semestern. Gruvarbetarna var den första grupp som fick lagstadgad längre semester än två veckor. Inte bara arbetstiden kommer att bli lika för alla, utan även semestern är sedan rätt lång tid lika lång för alla, d.v.s. enligt lagen. Betydligt längre semester har en hel del andra grupper kunnat tillförsäkra sig avtalsvägen, men det är en annan sak. I det socialdemokratiska motionsparet i denna fråga har vi främst framhållit skyddsaspekterna. Vi har ansett att de är ett argument för en ytterligare förkortning av arbetstiden för gruvarbetarna. Vi kan inte dela departementschefens och utskottets uppfattning att skyddsmotiven inte längre är hållbara. Det kan vara riktigt att skyddsmotiven i dag inte är lika starka som de var tidigare, framför allt 1919, men jag vill instämma i vad Landsorganisationen bl.a. anfört i siti yttrande, nämligen att skyddsaspekterna inte bör förbises i denna lagstiftning. Herr talman! Jag vill understryka att frågan om en ytterligare förkortning av arbetstiden för gruvarbetarna är både en skyddsfråga och en rättvisefråga. När nu arbetstiden på nytt diskuteras och det blir ekonomiskt möjligt för svenska folket att få 40 timmars arbetsvecka, är det ganska förståeligt att även gruvarbetarna ställer krav. De gjorde det 1919, och de gör det också nu. Det tog 30 år från den allmänna arbetstidsförkortningens genomförande tills det fanns förutsättningar att med bibehållen levnadsstandard förkorta arbetstiden för gruvarbetarna. Så lång tid behöver det inte ta nu och det får inte heller göra det. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till den vid utskottets utlåtande fogade reservationen. I övrigt har jag ingen erinran att göra mot utskottets utlåtande.

Herr talman! Jag skall börja med att instämma i allt vad Torsten Fredriksson sade. Jag vill ta en liten stund i anspråk för att tala om de miljöfrågor som Fredriksson bara rörde litet vid och jag kommer kanske då att hålla mig till situationen vid de stora Lapplandsgruvorna. Det betyder inte att jag glömmer de övriga gruvorna i landet, men jag vill påpeka att det är väsentliga skillnader mellan förhållandena vid de olika gruvorna. De stora gruvorna har på senare tid undergått en snabb strukturomvandling med en hög grad av mekanisering. Detta har naturligtvis haft en hel del värdefulla följdverkningar i så måtto att det fysiskt tunga arbetet i gruvorna på väsentliga punkter har lättat. Nu är ju fysisk arbetstyngd på något sätt hederlig i det att man kan mäta och väga den — när man kommer till den psykiska sidan blir det genast besvärligare. Det är därför inte utan att vi är bekymrade över att mekaniseringen har fått en hel del negativa följdverkningar. Själva den grundläggande gruvmiljön har man inte kunnat påverka, och den kan inte i någon väsentlig grad påverkas. Mörkret, den dåliga luften och kanske framför allt fukten utgör så att säga grunden, men sedan har det kommit till andra saker. Ytterligare en sak som har utvecklats på ett positivt sätt är sprängmedlen. Vi hade väldiga bekymmer under den tid då man använde dynamit i gruvorna. Det lämnades kvar sprängmedel, och detta blev orsak till svåra olyckor, ofta med dödlig utgång. De nya sprängmedlen är i det avseendet säkrare, men en negativ egenskap hos dem är att luften i gruvan kanske t.o.m. har blivit sämre. Spränggaserna i kombination med dieselgaserna i de moderna mekaniserade gruvorna har blivit ett stort problem. Naturligtvis gör man stora insatser för att bemästra det, men uppenbarligen är problemet ytterligt svårlöst. Det har sagts att gruvluften i de här gruvorna kan jämföras med luften på Stureplan. Jag tror att den jämförelsen är klart felaktig. Man säger visserligen att det gäller luften på Stureplan under rusningstid, men i gruvan är det rusningstid åtta timmar om dagen — på så sätt kan jämförelsen sägas vara riktig. Man får emellertid inte åberopa detta för att förringa problemet i gruvorna. Snarare anser jag att man bör intressera sig mer för situationen vid Stureplan. Som norrbottning skulle jag kunna ge ett ganska radikalt förslag till lösning därvidlag, men detta hör hemma i en lokaliseringsdebatt och får väl anstå till ett annat tillfälle. Vi måste också beakta att den höga brytningstakten vid gruvorna gör att man snabbt sänker gruvorna till mycket stora djup. Detta betyder i sin tur att ventilationsproblemet blir ännu svårare. Och just detta förhållande, att gruvorna så att säga arbetar sig ner mot större djup mycket snabbt, medför enligt min mening en artskillnad mellan gruvarbete och övrigt underjordsarbete. De stora maskiner som nu används är effektiva inte bara på så sätt att de bryter stora mängder berg — de vållar också bekymmer med buller i arbetsmiljön. De jättelika dieseldrivna maskinerna med luftdrivna borraggregat alstrar ett fruktansvärt buller. Med hänsyn till dessa faktorer är det inte utan att man med en viss oro ser mot den framtida utvecklingen. Om man vill veta hur en gruvarbetare i dag ser ut får man vänta tills han har plockat av sig utrustningen.

Jag vill påstå att man inte behöver någon större fantasi för att förstå att denna miljö är synnerligen pressande. Dessa frågor har också fått en framskjuten plats i den kravlista som har presenterats av de strejkande gruvarbetarna. Jag tycker det är bra att de här frågorna tas upp och sätts i högsätet i dag. Jag har nämligen den uppfattningen, att de ofta har fått stå tillbaka för rena lönefrågor, men vi har all anledning att observera arbetsmiljön. Det görs också. Man vidtar mycket kraftiga åtgärder för ati förbättra arbetsplatsens miljö. På detta speciella område tror jag emeilertid det är realistiskt att räkna med att stora delar av dessa besvärligheter inte kan bemästras med nuvarande teknik, även om man vill vidta åtgärder. Jag tror därför vi får räkna med att gruvarbetarna kommer att få dras med besvärligheter långt fram i tiden. Det är just med hänsyn till dessa aspekter välbetänkt att sänka arbetstiden för denna grupp: Det sägs i utlåtandet att man inte behöver ta speciell skyddshänsyn vid utformandet av arbetstidslagstiftningen, men på detta område tror jag det är absolut nödvändigt. Jag har velat göra denna snabbskiss av gruvarbetarnas miljö för att ge kammarens ledamöter möjlighet att också från denna synpunkt bedöma den reservation som är fogad till utlåtandet. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den vid utlåtandet fogade reservationen.

Herr talman! Propositionens förslag om en generell förkortning av arbetstiden från 42,5 till 40 timmar per vecka hälsar jag med stor tillfredsställelse, och jag biträder det förslaget. När det gäller sänkning av arbetstiden för speciella grupper, utöver den generella förkortningen, främst för dem som arbetar i kontinuerlig drift till 36 timmar i veckan är vi motionärer däremot inte nöjda med utskottets motivering och hemställan. I motion 454 i denna kammare har vi pekat på de orättvisor som drabbar bl.a. dem som arbetar i kontinuerlig drift inom pappersoch massaindustrin. När den allmänna arbets tiden på sin tid var 48 timmar i veckan infördes 42 timmars arbetsvecka inom denna industri i samband med överenskommelse om övergång till kontinuerlig drift. Det är en driftform som verksamt bidragit till att förbättra konkurrensläget för denna för vår ekonomi viktiga industrigren. Sedan början av 1950-talet, då denna reform genomfördes, har arbetarna vid sina fackliga förhandlingar med arbetsgivarna inte fått något gehör för sina framställningar om ytterligare reducering av arbetstiden. Sammanfattningsvis kan framhållas att skiftarbete är en arbetsform som ställer stora krav speciellt på dem som arbetar i kontinuerlig driftform. Det blir ständiga omställningar i dygnsrytmen och familjesociala problem, som jag här inte närmare skall gå in på. Här hänvisar jag till motionen. Herr talman! Vi tycker att det skulle ha varit angeläget att bifalla det krav som framförts i motionen, då frågan inte kunnat lösas genom avtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi har i det läget ansett lagstiftning som den enda möjliga framkomliga linjen. Med hänvisning till detta ber jag därför att få yrka bifall till det yrkande som ställts i motionen II: 454.

Herr talman! Den betydelsefulla reform på arbetstidslagstiftningens område, varom förslag förelagts riksdagen i propositionen 5 angående en ny allmän arbetstidslag, innebär bl.a. en sådan utvidgning av lagstiftningens tilllämpningsområde, att den nya lagen i princip skall omfatta alla arbetstagare. Den allmänna arbetstidslagen blir sålunda, till skillnad mot tidigare, tilllämplig på tjänstemännen, såväl de privatanställda som de som är i offentlig tjänst. Den enhetlighet på detta område som härigenom vinnes är värdefull och har mottagits med gillande från alla håll. Ett annat genomgående drag i lag förslaget är att vida möjligheter lämnats till arbetsmarknadens organisationer att i kollektivavtalets form komma överens om undantag från lagens bestämmelser. Denna frihet för de fackliga organisationerna att — om enighet därom föreligger — göra avsteg från lagreglerna framstår som nödvändig med hänsyn till att lagstiftningen utsträcks att omfatta hela arbetsmarknaden. Förhållandena i arbetslivet kan onekligen, när det gäller arbetstidens reglering i vid mening, vara så olika att en viss flexibilitet är nödvändig. Arbetstidslagstiftningens utvidgade tillämpningsområde och behovet av avsteg från lagen genom kollektivavtal gör det angeläget, att de fackliga organisationerna har obeskurna möjligheter att förhandla och träffa avtal om spörsmål avseende arbetstidens reglering. På den privata arbetsmarknaden är detta inte något problem — inga lagbestämmelser hindrar partsförhandlingar och avtal i arbetstidsfrågor. På den offentliga sektorn är läget annorlunda, inte för arbetare i statlig och kommunal tjänst, men för tjänstemännen. Statsoch kommunaltjänstemannalagarna stadgar förbud mot att träffa kollektivavtal i frågor som avser arbetstidens förläggning. I en fyrpartimotion 1013 i denna kammare har vi aktualiserat frågan om ett upphävande av denna begränsning av avtalsfriheten. Utskottet gör några i och för sig värdefulla distinktioner i fråga om stadgandets innebörd. Av särskild vikt är emellertid att utskottet i sitt utlåtande slår fast, att en översyn av de här aktuella bestämmelserna är motiverad. Utskottet åberopar för sitt ställningstagande dels den ökade samverkan i arbetstidsfrågor mellan avtalsparterna på det statliga och det kommunala området, som den nya arbetstidslagen aktualiserar, dels de motiv i övrigt som vi motionärer framfört. Utskottet och vi motionärer har sålunda en gemen sam syn på behovet av en omprövning av bestämmelserna. Med hänsyn till att arbetet med bl.a. dessa frågor pågår inom förhandlingsutredningen föreslås att riksdagen till Kungl. Maj:t skall vidareföra utskottets mening om behovet av en översyn. Resultatet av översynen skall enligt utskottet föreligga »>ganska snart>. Med tillfredsställelse konstaterar jag att utskottet har förståelse för den av oss motionärer aktualiserade frågan. Säkerligen finner man det i vida kretsar bland statsoch kommunaltjänstemän angeläget att den gällande inskränkningen i förhandlingsrätten upphäves. Det kan i och för sig även gälla andra inskränkningar av förhandlingsrätten än den aktuella om arbetstidens förläggning. I anslutning till just den nya arbetstidslagen finns emellertid inte anledning att nu aktualisera dessa andra inskränkningar. Vi har i vår motion redovisat starka skäl för förhandlingsrätt och avtalsfrihet i fråga om arbetstidens förläggning. Det finns anledning att särskilt trycka på det avtalsmässiga samband som existerar mellan arbetstidsfrågorna och andra delar i ett avtalskomplex. Vidare bör uppmärksamheten fästas vid att den jämställdhet mellan olika arbetstagargrupper som kommer till uttryck i den nya arbetstidslagen också gör det naturligt att jämställdhet även skapas i fråga om rätten att förhandla och träffa avtal om arbetstidens förläggning. Det kan för övrigt rent allmänt konstateras att löntagarna naturligt nog fäster mycket stor vikt vid alla frågor som gäller arbetstidens reglering. Erfarenheten visar att man här har att göra med arbetsvillkor som mycket nära berör den enskilde arbetstagaren, hans eller hennes familj, möjligheterna att utnyttja fritiden o.s.v. Det finns även av denna anledning skäl att undvika att i lag inskränka förhandlingsoch avtalsrätten på detta område. Om starka skäl föreligger för att anlägga ett annat betraktelsesätt på ett eller annat särskilt arbetsområde inom den offentliga verksamheten, bör man kunna utgå från att frågan skall kunna lösas genom förhandling eller överenskommelse med vederbörande fackliga organisation utan att man härför anlitar förbud i lagen. Paralleller genom frivilliga överenskommelser i dessa frågor finns redan på det privata området. Den av oss motionärer aktualiserade omprövningen tar direkt sikte på den nya situation som uppkommer genom den nya arbetstidslagen. Denna lag föreslås träda i kraft den 1 januari 1971. Det framstår därför som mycket önskvärt att även den av oss yrkade ändringen i statsoch kommunaltjänstemannalagarna kan genomföras att gälla från samma tidpunkt. Utskottet framhåller nu att resultatet av översynen väntas föreligga >ganska snart>. En närmare uppgift om tidpunkten då resultatet av översynen beräknas vara klart är av stort intresse. Frågan är enligt min uppfattning inte mera komplicerad än att ett förslag från utredningen bör kunna vara klart så tidigt att en proposition kan föreläggas riksdagen redan i år. Härigenom skulle man få en tidsmässig anknytning till arbetstidslagens ikraftträdande, något som framstår som både angeläget och väl motiverat. För min del har jag, herr talman, inget särskilt yrkande utöver utskottets, men jag har som motionär velat utveckla min syn på de frågor som tas upp i de likalydande motionerna I: 859 och II: 1013.

Herr talman! Den nuvarande lagen har en bestämmelse om en maximal arbetstid per vecka av 42,5 timmar men lagen medger att arbetstiden för skiftarbetare kan slås ut över längre perioder än en vecka. Samma sak skulle i princip gälla vid genomförandet av en 40 timmars arbetsvecka, men Ööverraskande nog föreslås att tidigare maximiregel — 9 timmar per dag — tas bort i den nya arbetstidslagen. Härigenom kan en genomsnittlig arbetstid på 40 timmar läggas ut över längre tidsperioder. Detta innebär att arbetstiden en vecka kan bli 50 timmar, en annan 30 timmar 0. sS. Vv. Arbetstidsuttaget per dygn och period skall alltså bli en förhandlingsfråga. Det fackliga kravet som inte bara avser 40 timmars arbetsvecka utan också en utläggning omfattande 8 timmar om dagen har helt frångåtts. I praktiken innebär detta en uppenbar risk för att arbetarna i ännu större utsträckning än tidigare måste anpassa sin arbetstid efter maskinernas behov. Vad händer för övrigt i det fall att parterna inte kommer överens om arbetstidens förläggning?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 Därför borde maximiregeln bibehållas i den nya lagstiftningen.

Herr talman! För mig och uppenbarligen också för herrar Fredriksson och Häll är det särskilt angeläget att argumentera för en lagfäst kortare arbetstid för underjordsarbetande. Formuleringen i våra likalydande motioner I1:879 och II:1011 om underjordsarbetande ger också uttryck åt att vi i denna benämning även inbegriper underjordsarbetande inom byggnadsoch anläggningsbranschen. Det är naturligtvis även för dessa arbetare angeläget med en kortare arbetstid än vad som gäller för arbetslivet i övrigt. Men huvudparten av de arbetare för vilka vi har yrkat på sänkt arbetstid till 35 timmar i veckan i de underjordsarbetande inom gruvindustrin. Argumenten för detta krav har nu verkligen också fått ökad tyngd sedan gruvarbetarna genom strejken i malmfälten så eftertryckligt har fört fram i dagsljuset vilket hårt, slitsamt, riskabelt och ohälsosamt arbete man har i gruvindustrin. Herr Häll har här också givit en livfull skildring av de förhållanden som dessa grupper arbetar under. Desto mer betänksam blir man därför, när man läser utskottsmajoritetens argument mot yrkandet om 35 timmars arbetsvecka för de grupper det här gäller. Både arbetstidskommittén och departementschefen har avvisat tanken på en speciell reglering, skriver utskottet. För de smärre grupper det här handlar om kan man avtala om kortare arbetstid, menar utskottet, som dock medger att olika arbeten är i varierande grad krävande. Men om det sakligt sett finns skäl för att arbetare sysselsatta inom särskilt krävande områden bör ha kortare arbetstid, varför skall då inte en modern arbetstidslag stadfästa en sådan ordning? Den omständigheten att inte ens de statligt ägda gruvorna har gått med på detta sakligt berättigade ar betarkrav talar för behovet av att i lag stadfästa en kortare arbetstid, i detta fall 35 timmars arbetsvecka. Kan inte utskottet tänka sig att en sådan åtgärd, alltså att för en i alldeles särskilt hög grad utsatt arbetargrupp lagfästa kortare arbetstid, kan underlätta avtal om kortare arbetstid också i övriga fall, där detta är berättigat? Därvidlag skulle en särlagstiftning för underjordsarbetande, av vilka gruvindustrins arbetare utgör huvudparten, verka vägröjande. Kan det då åberopas några principiella skäl mot en i lag fastställd särbestämmelse för en viss arbetargrupp? Naturligtvis inte. Reservanterna, herrar Wanhainen och Fredriksson, åberopar i sin reservation vad också vi anfört i våra motioner. Det heter i dessa följande: »Riksdagen har tidigare markerat denna arbetsgrupps särställning. Senast den 5 december 1968 biföll riksdagen förslaget om en utredning i syfte att sänka pensionsåldern för underjordsarbetare till 63 år. Det är därför konsekvent att den lagstiftande församlingen i samband med behandlingen av propositionen om en sänkning av den allmänna arbetstiden särskilt beaktar underjordsarbetarnas arbetstidsfråga.» Konsekvensen av detta beslut lyser emellertid med sin frånvaro i utskottets argumentering. Herr talman! Jag vill också beröra utskottets resonemang beträffande yrkandet i det av vår riksdagsgrupp väckta motionsparet om att 40-timmarsveckan skall genomföras redan fr.o.m. den 1 januari 1971. Detta resonemang är bekant från tidigare tillfällen då man vänt sig mot kravet om en kortare arbetstid. Utskottet skriver bl.a. följande: »En minskning av arbetstiden med 2!/2 timmar i veckan ställer samhällsekonomin inför olika anpassningsproblem.> Detta gamla arbetsköparargument har vederlagts av verkligheten. Under de senaste 12 åren har den allmänna arbetstiden sänkts med 5'!/2 tim me i veckan, men samtidigt har den totala produktionsvolymen liksom även produktiviteten inom alla industrier visat en stark ökning. Olycksprofeternas spådomar har kommit på skam. Man förespeglade arbetarna att 40 timmarsveckan skulle genomföras under 1960-talet. Utredningen tog emellertid tid på sig. Borde inte samhällsekonomin och företagen ha haft tid på sig för den nödvändiga anpassningen? Jo, naturligtvis. För en omedelbar förkortning av arbetstiden talar den nuvarande höga frekvensen av olycksfall och ohälsa i arbetet. Vi har i denna kammare tidigare påtalat det förhållandet att tusentals industriarbetare kommer att olycksdrabbas, om inte allvarliga åtgärder vidtas för att förbättra arbetsmiljön. Åtskilliga av dessa olycksfall kommer att få dödlig utgång. Ett bidrag till att nedbringa olycksfallsfrekvensen vore att omedelbart sänka arbetstiden. Väsentlig är också frågan om dygnsarbetstiden, d. v. s. arbetstidens förläggning. Även om herr Ekvall nyss framfört liknande synpunkter, skulle jag vilja anföra ett citat ur tidningen Fabriksarbetaren som har följande lydelse: »Den nuvarande lagen fastställer en veckoarbetstid om maximalt 42,5 timmar, dock kan man slå ut arbetstiden i längre perioder än en vecka för skiftarbetare. Samma sak skulle i princip gälla vid genomförandet av 40-timmars arbetsvecka. Men här kommer kommittén med ett tillägg som är något överraskande. Man föreslår nämligen att man i den nya arbetstidslagen tar bort maximiregeln. På så sätt kan en genomsnittlig arbetstid om 40 timmar läggas ut över längre tidsperioder. Detta innebär att arbetstiden en vecka kan bli 50 timmar, en annan vecka 30 timmar 0. s. v. Arbetstidsuttagen per dygn och period skall alitså bli en förhandlingsfråga. Det fackliga kravet, som inte bara betyder 40 timmars arbetsvecka utan också en utläggning omfattande åtta timmar om dagen, har helt frångåtts. I praktiken innebär detta en uppenbar risk för att arbetarna i ännu högre utsträckning än hittills måste anpassa sin arbetstid efter maskinernas behov. Det var väl ändå inte dit alla demonstrationer om arbetstidsförkortning ville komma?» Så långt Fabriksarbetaren. Vi har i vårt motionspar helt beaktat dessa synpunkter och har också framställt ett yrkande i enlighet med dessa. Beträffande arbete i kontinuerlig skiftgång sänktes arbetstiden från 48 till 42 timmar i veckan när kontinuerlig skiftgång infördes inom massaindustrin. Denna sänkning ansågs fullt befogad med hänsyn till alla de olägenheter som denna skiftgång medför. Dessa olägenheter har tilltagit genom att det blivit allt vanligare att arbetsgivarna kräver full drift även under s.k. storhelger. Medan den allmänna arbetstiden förkortats har arbetarna inom massaoch pappersindustrin avtalsvägen sökt åstadkomma en förkortning av skiftarbetstiden. Dessa strävanden har inte lett till några resultat, vilket också betonades av herr Olsson i Timrå. På fackligt håll är man dessutom av den åsikten att arbetstidsfrågor — även skiftarbetstidsfrågor — bäst löses lagstiftningsvägen. Det är därför befogat — anser vi — att även detta krav beaktas vid fastställandet av den nya arbetstidslagen. Herr talman! Beträffande frågan om övertidsproblemet har vi vänt oss emot begreppet »allmän övertid> och begärt dess slopande. Utskottet tycker att det skulle innebära en »omotiverad byråkratisering> om arbetsköparen skulle nödgas begära tillstånd då övertid erfordras. Men den olägenheten måste väl ändå vara mindre än olägenheten i att bibehålla en ordning som urholkar arbetstidslagen. Inom byggnadsoch anläggningsindustrin förekommer ingen »allmän Öövertid>. Ingenting tyder på att striktare regler härvidlag inneburit någon hämsko på denna verksamhetsgrens utveckling. Den yttersta konse kvensen av utskottets ställningstagande är att lagen inte kommer att gälla en arbetstid om 40 timmar i veckan utan 43 timmar i veckan. Herr talman! Av formella skäl får jag begränsa mitt yrkande till att gälla bifall till punkterna 1, 4 och 5 i motionsparet I: 879 och II: 1011. Detta yrkande ställer jag i första hand och i andra hand ansluter jag mig till den av herrar Wanhainen och Fredriksson vid utskottets utlåtande fogade reservationen.

Herr talman! Först skulle jag vilja framhålla för fru Marklund att jag har försökt påvisa en viss skillnad mellan gruvarbete och annat underjordsarbete. Fru Marklund yrkar ju på en generell sänkning av arbetstiden för samtliga underjordsarbetande, men jag är rädd för att en sådan utvidgning av begreppet kommer att minska förutsättningarna för den nödvändiga arbetstidsförkortningen för de gruvarbetare som enligt min mening i första hand har behov av en sådan. Det är givetvis populärt att tala om att en större grupp behöver arbetstidsförkortning, men jag tror att det finns oerhört många yrkesgrupper som utan särskilt stor ansträngning skulle kunna finna motiv för en förkortad arbetstid. Det är en riktig iakttagelse, herr Göransson, att vi baserar vårt ställningstagande på skyddsaspekter. I utskottets utlåtande kan man emellertid läsa att det är »uppenbart att olika arbeten är olika krävande och detta förhållande måste återspegla sig i differentierade förmåner i form av lön, särskilda ersättningar och fritid». Jag tror att just förmåner i form av lön och extra ersättningar för olägenheter i arbetet är en synnerligen dålig lösning. Jag är personligen rädd för att man så att säga skall betala för riskerna. Jag nämnde miljöfaktorerna, och en sak är alldeles klar: skadeverkningarna står i direkt proportion till exponeringstiden. Vi menar alltså att man genom en sänkning av arbetstiden i motsvarande grad skulle öka möjligheterna för den rekreation som dessa människor i högsta grad behöver. Detta är en av anledningarna till att vi begär kortare arbetstid. Det är angeläget att framhålla att det för alla dessa faktorer som jag har talat om — gas, damm, buller 0. s. v. — finns hygieniska gränsvärden för praktiskt taget varje detalj. Men vad vi saknar är sammanlagda värden, och det är ändå den totala arbetsmiljön som är väsentlig för gruvarbetarna.